Herr talman! Markus Wiechel har frågat mig varför regeringen uttrycker sitt stöd till samma grupp som ansvarar för offensiven i Afrinprovinsen, på vilket sätt regeringen menar att ett stöd till den turkstödda så kallade syriska interimsregeringen förbättrar kurdernas situation i norra Syrien och på vilket sätt regeringen menar att ett stöd till den syriska interimsregeringen underlättar för målet om vapenvila i hela Syrien, inklusive Afrin. Som jag tidigare svarat Markus Wiechel har regeringen varit tydlig i sin kritik av Turkiets militära operation i Afrinprovinsen och i vår förväntan på att Turkiet respekterar FN:s säkerhetsrådsresolution 2401 om vapenvila i hela Syrien, inklusive Afrin. Detta har förmedlats till företrädare för den turkiska regeringen, i FN:s säkerhetsråd och i EU. Inte minst återfinns denna kritik i EU:s rådsslutsatser om Syrien som Wiechel hänvisar till. Konflikten i Syrien har orsakat ett enormt lidande för miljontals människor. För detta bär den syriska regimen och dess allierade huvudansvaret. Regimen har, trots upprepade krav från FN:s säkerhetsråd och det internationella samfundet, konsekvent förhalat och förhindrat de FN-ledda politiska samtalen med den politiska oppositionen. I stället har de valt att i mer än sju år fortsätta med det grova och urskillningslösa våldet. I avsaknad av en politisk lösning har EU valt att stödja insatser i oppositionskontrollerade områden som rör utbildning och jobbskapande samt upprätthållandet av civila strukturer och myndigheter. Ytterst handlar detta om att ge människor i Syrien en möjlighet till att försörja sig själva och att leva ett värdigt liv trots den fruktansvärda konflikt som pågår. I den kontexten är den så kallade syriska interimsregeringen en av många aktörer som EU samarbetar med. De grupper och insatser som EU och regeringen stöder är därmed inte väpnade utan civila. Återigen vill jag understryka att hållbar fred i Syrien inte går att nå så länge regimen och dess allierade håller kvar vid sin ambition att genomföra en militär lösning. Våld kan aldrig ge den legitimitet som krävs för att läka de sår och överbrygga den splittring som framför allt regimen orsakat sedan konflikten bröt ut 2011. Den enda vägen där detta är möjligt är genom en FN-ledd politisk process. Det är därför som regeringen både politiskt och finansiellt stöder de FN-ledda politiska samtalen i Genève och generalsekreterarens särskilda sändebud Staffan de Mistura. Då Markus Wiechel, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade andre vice talmannen överläggningen avslutad.